Herr talman! Först vill jag be att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag förstår att statsrådet inte är direkt beredd att närmare diskutera denna affär, ej heller att tillsätta en kommission för att granska denna och andra affärer som löntagarfonderna har gjort. Hela denna historia är nämligen ytterligt genant för socialdemokraterna. Ni genomdrev löntagarfonderna i strid med majoriteten av svenska folket och i strid med det svenska näringslivet med motiven att de skulle ge långsiktig kapitalbildning, solidarisk lönepolitik och insyn. Av långsiktig kapitalbildning har det inte blivit annat än en lång rad olika kortsiktiga köp på börsen, bl.a. av Fermentaaktier. Av den solidariska lönepolitiken och insynen har vi nu fått kvar ett antal hemligstämplade optionsavtal med ett knappt tjugotal direktörer i Svenska Handelsbanken om aktieposter till ett underliggande värde av ungefär 4 milj.kr. vardera. Vad som borde vara av intresse att diskutera även för en socialdemokrat är om det verkligen är meningen att fonderna skall använda löntagarnas, företagens och företagarnas pengar för att på det här viset gynna en viss grupp genom optionsaffärer. Det som borde vara av intresse för allmänheten att få veta är hur pass förmånliga dessa optionsavtal var. Det är faktiskt så, herr talman, att ordföranden i Institutet mot mutor i en intervju har sagt att han skulle ha avrått från denna affär, om han hade blivit tillfrågad. Är inte ens detta av intresse för en fondanhängare att utreda? Det kan ju knappast vara så — jag tror inte att Bengt K. Å. Johansson vill hävda det — att det står i fondernas olika reglementen att de skall syssla med optionsaffärer eller korta affärer. Varför inte, Bengt K. Å. Johansson, medverka till att skapa litet ljus och insyn i de löntagarfonder som skulle ge insyn? Varför är ni rädda?
Herr talman! Vi är inte ett dugg rädda, Gunnar Hökmark. Detta är ett affärsavtal som andra som sluts dagligen och stundligen på den svenska marknaden. Aktiemarknadsnämnden har till yttermera visso yttrat sig i den här frågan och konstaterat att det inte strider mot god sed på aktiemarknaden, när man på det här sättet gör en affär med anställda i allmänhet eller ledande befattningshavare i ett bolag. Den här affären som rör Östra löntagarfonden, tycker jag i stället handlar om vilka affärsmetoder som kan komma till uttryck i det enskilda näringslivet, när man genom hot och påtryckningar tvingar enskilda företag och enskilda anställda att avstå från affärer som de annars skulle ha gjort.

Herr talman! Jag tvingas konstatera att statsrådet ändå undviker det som = 19 februari 1987 den här frågan egentligen handlar om. Frågan gäller om de pengar som löntagarfonderna drar in från löntagare och företagare i Sverige skall användas till att gynna en viss grupp i näringslivet för att förmodligen göra denna grupp mer vänligt inställd till löntagarfondernas existens och det hot som de utgör mot det fria näringslivet. Det hela borde vara rätt enkelt. Offentliggör dessa optionsavtal, så att människor får en möjlighet att bilda sig en uppfattning om huruvida detta var försök att köpa sig acceptans, eller om det är, som statsrådet hävdar, någonting helt vanligt och normalt. Om det är så att fonderna skall bete sig som vilka som helst, vad var det då för vits med löntagarfonder? Vart har då det som ni talade om som långsiktig kapitalbildning och insyn tagit vägen? Jo, det har hamnat i ett antal hemligstämplade optionsavtal!
Herr talman! Den affär som Gunnar Hökmark talar om handlar bl.a. om huruvida löntagarfonderna skall få arbeta på marknadens villkor, vilket är en av de förutsättningar som angavs när löntagarfonderna tillskapades. Det är den frågan som nu har föranlett åtgärder från grupper inom näringslivet, och det är det som bekymrar mig i den här affären. Jag hoppas att Gunnar Hökmark nästa gång han kommer upp i talarstolen i vart fall är beredd att ta avstånd från de metoder som har kommit till uttryck här.

Herr talman! Det kunde vara en god sak om Bengt K. Å. Johansson ville hålla sig till det som är mina frågeställningar. Min fråga gällde bl.a.: Varför inte vara beredd att sprida litet ljus kring denna affär? Det måste ändå vara besvärande för er att en av de mest uppmärksammade affärer som en av löntagarfonderna har gjort har varit en optionsaffär som skulle gynna en liten grupp direktörer i näringslivet, med ett avtal som är hemligstämplat. Försök inte blanda bort korten! Jag vet att det har gjorts av andra av socialdemokratins företrädare. Man har tillsammans med en bankdirektör börjat tala om fascism och McCarthyism. Det är helt självklart att om det har förekommit olagliga hot eller någonting annat som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle så skall detta åtgärdas. Men det skall inte ske genom en diskussion här, utan har ett brott begåtts skall polisen undersöka det. Den fråga som vi skall diskutera här är om fonderna skall syssla med hemliga optionsavtal. Men det vill Bengt K. Å. Johansson uppenbarligen inte undersöka.
Herr talman! Jag tycker det är intressant att den här frågan har kommit upp, och jag är tacksam för att Gunnar Hökmark råkade väcka frågan, så att vi fick möjlighet att diskutera detta. Det intressanta är just att frågan har en annan och mycket viktigare 67 dimension än huruvida enskilda avtal som träffas av löntagarfonderna skall vara hemligstämplade eller inte, som Gunnar Hökmark säger. Vi har sagt att löntagarfondernas affärer måste kunna behandlas precis som övriga avtal som aktiemarknadsföretag träffar med andra företag eller med enskilda. Om Gunnar Hökmark har en helt annan uppfattning beträffande offentligheten när det gäller avtal som träffas på den svenska marknaden än vad som nu gäller, kan vi diskutera den saken vid tillfälle. Det intressanta här är enligt min uppfattning att vi har fått ett exempel på att man inte accepterar att löntagarfonderna arbetar på marknadens villkor och att de personer som är beredda att göra affärer med löntagarfonderna inte accepteras på marknaden utan stämplas av andra företrädare för näringslivet. Detta är det anmärkningsvärda i den här affären.

Herr talman! Jag förstår att statsrådet tycker att allt annat än själva frågeställningen är intressant att diskutera i detta fall. Likväl är det statsrådet som bör lämna besked om huruvida det är hans och regeringens uppfattning att löntagarfonderna skall syssla med optionsaffärer och om det är hans och regeringens uppfattning att de skall ägna sig åt olika typer av korta köp på börsen, som man bl.a. har gjort i fallet Fermenta. När det gäller insyn och offentliggörande tror jag inte att statsrådet alltför mycket skall hänvisa till privata företag. Privata företag är just privata, med enskilt ägande, och de som äger dem kan ställa krav på den insyn de vill ha. I löntagarfonderna är vi alla delägare, vare sig vi vill eller ej, och bidrar alla med pengar. De är offentliga instanser. Och de kom till för att ni sade er vilja ge insyn. Då säger jag bara: Offentliggör optionsavtalen! Tillsätt en kommission för att granska om fondernas affärsetik har motiverat deras existens!
Herr talman! En grundförutsättning för löntagarfonderna har hela tiden varit att de skall ha samma chans som andra att arbeta med placeringar på börsen och med aktieaffärer. Om det vore så, att alla andra offentliggjorde sina affärer, skulle det inte vara något problem. Det finns en genomlysning för allmänheten, och den sker i de former som riksdagen har fastställt och som jag har redogjort för. Jag tycker att det är den form som vi skall hålla oss till. Sedan kan jag konstatera att Gunnar Hökmark är ganska undfallande när det gäller att ta avstånd från den typ av påtryckningar som har förekommit i det här fallet och som har gjort att man i ett par affärer har brutit avtal som träffats, därför att man varit rädd för repressalier från personer som av företrädare för näringslivet uppmanats att utöva sådana.

Herr talman! Menar verkligen Bengt K. Å. Johansson att fonderna skall agera på börsen precis som alla andra? Detta är intressant. Ett av de motiv som ni sade er ha för ett införande av löntagarfonderna var ju att dessa inte skulle bete sig som alla andra. Det är den ena saken. Det kunde vara roligt att få veta vad Bengt K. Å. Johansson tycker i detta avseende. Prot. 1986/87:75 Så till den andra saken, och då måste jag fråga: Tycker Bengt K. Å. 19 februari 1987 Johansson att ett optionsavtal — och i detta sammanhang har man ju börjat diskutera om det kan jämföras med bestickning — bara skall passera, att det inte finns någon anledning att pröva hur det förhåller sig? Ordföranden för Institutet mot mutor har ju faktiskt sagt att han har avrått. Är det således bara en optionsaffär bland alla andra när en löntagarfond försöker genomföra någonting sådant här? Till sist: Det är inte så, att jag försöker fly undan Bengt K. Å. Johanssons fråga. Men jag håller mig till den fråga som har tagits upp här i dag. Jag tror att också Bengt K. Å. Johansson kommer att få finna sig i att det existerar ett fondmotstånd. Detta kan ske i former som ingen av oss har någon anledning att hysa sympati för. Men det finns alltså ett fondmotstånd, och det tycker jag att även Bengt K. Å. Johansson borde respektera.
Herr talman! Jag kan i varje fall registrera att Gunnar Hökmark tar avstånd från en del av de metoder som man har tillämpat när det gäller att bekämpa löntagarfonderna. Tack för det! Sedan vill jag framhålla att löntagarfonderna inte kan agera på aktiemarknaden precis som alla andra. Det finns nämligen ett särskilt placeringsreglemente, och det skall löntagarfonderna följa. Jag kan inte se att man inte följt detta också när "man gjort omplaceringar av det slag som köpoptioner innebär, dessa som har utvecklats på marknaden under senare år. Vidare vill jag erinra om att man för säkerhets skull vände sig till aktiemarknadsnämnden i den fråga som gällde Östra löntagarfonden, och där hade man inga invändningar.

Herr talman! Statsrådet avslutade sitt förra inlägg med att säga att man för säkerhets skull har vänt sig till aktiemarknadsnämnden för att kontrollera om det hela kunde vara acceptabelt ur affärsmässiga synpunkter. Man fick till svar att det var O.K. Men eftersom man också diskuterar om det här kan jämställas med eller anses ligga nära vad som kallas bestickning, mutor, och eftersom ordföranden för Institutet mot mutor faktiskt har uttalat sig, uppstår frågan: Finns det ingen anledning att undersöka om det som här förevarit kan undersökas närmare? Låt mig sedan, herr talman, likväl fråga: Står det någonting i reglementet för löntagarfonderna om att dessa skall syssla med optionsaffärer? Ytterligare en sak — men den frågan får kanske vara vilande i denna kammare: Jag tar inte generellt avstånd från det som statsrådet i mycket allmänna ordalag antyder, eller insinuerar. Jag bara säger att brott är brott och skall som brott bekämpas. Men det skall man inte i allmänna ordalag jämställa med fri opinionsbildning — det luktar illa!
Herr talman! Det är synd att Gunnar Hökmark nu tar tillbaka en del av det som ändå verkade vara ett rimligt avståndstagande från de metoder som förekommit i denna affär. Det är så, Gunnar Hökmark, att det i placeringsreglementet inte står någonting om optionshandel, därför att optionshandel av den här arten inte förekom när reglementet skrevs. Men för försäljningar och omplaceringar — alltså även optionsförsäljningar — finns det utrymme i reglementet. Om det skulle råda några oklarheter på den punkten, kan det mycket väl göras en precisering.

Herr talman! Bengt K. Å. Johansson gör en allmänt svepande insinuation om ett avståndstagande från min sida, och jag vill då fråga: Från vad? Jag har bara sagt att brott är brott och skall aldrig accepteras. Bengt K. Å. Johansson vill väl inte på fullt allvar hävda att telefonterror är någonting som karakteriserar fondmotståndarna? Det är i så fall en oerhörd förolämpning som han utslungar mot den majoritet av svenska folket som är emot löntagarfonder.

Herr talman! Rolf Kenneryd har frågat finansministern om de avtal som Östra löntagarfonden har träffat med befattningshavare i Svenska Handelsbanken och Svenska Handelsbankens personalstiftelse Oktogonen är förenliga med de motiv som låg till grund för beslutet om införande av löntagarfonderna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Mitt svar på Rolf Kenneryds fråga är ja.
Östra löntagarfonden har erbjudit 18 högre befattningshavare i Handelsbanken att köpa av fonden utfärdade köpoptioner med aktier i nämnda bank som underliggande papper. Liknande avtal har också träffats med bankens personalägda stiftelse Oktagonen samt erbjudits medlemmar i Aktiespararnas riksförbund. Är dessa avtal förenliga med de motiv som låg till grund för beslutet om införande av löntagarfonderna?
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som var kort och klargörande. Innehållet är dock litet förvånande, samtidigt som det är både intressant och avslöjande. De motiv som har angivits för införande av löntagarfonder har förvisso skiftat genom åren. De som har använts flitigast har varit behovet av riskvilligt kapital i näringslivet och ett ökat inflytande för de anställda. Det kan konstateras att löntagarfondernas verksamhet hittills har misslyckats i dessa strävanden. Fonderna har i huvudsak sysslat med traditionell placeringspolitik, och något ökat inflytande för de anställda har inte åstadkommits genom fondernas verksamhet. I näringslivet har under senare år gjorts ett antal riktade erbjudanden om förmånliga aktieoch optionsaffärer till högre befattningshavare i börsnoterade företag. Det mest kända är den s.k. Leoaffären. Detta har föranlett en mycket omfattande debatt och även åtgärder från såväl näringslivsorgan som regeringen. När nu Östra löntagarfonden går ut till befattningshavare i Svenska Handelsbanken med liknande erbjudanden är det helt omöjligt att se hur detta handlingssätt kan förenas med de motiv som angivits för fondernas tillkomst. Det var väl inte tanken, herr statsråd, att löntagarfondernas medverkan till en spridning av ägandet skulle koncentreras till ett antal bankdirektörer? Det vore rimligt att statsrådet verkade för att löntagarfonderna inte upprepade ett sådant här klavertramp. Av svaret att döma kan detta icke förväntas, och jag beklagar det.
Herr talman! I den proposition som förelades riksdagen när löntagarfonderna inrättades klargjordes att det på löntagarfondstyrelsernas medelsförvaltning borde ställas krav på god avkastning, långsiktighet och riskspridning samt att verksamheten borde inriktas på aktieköp i svenska företag. Det klargjordes också att omplaceringar och försäljningar av aktier skulle få ske och att man inte skulle behöva ha en alldeles strikt tillämpning. Jag anser att det i det reglemente som upprättats för löntagarfonderna finns utrymme för denna typ av köpoptioner, bl.a. därför att, Rolf Kenneryd, de motiv som anförts för att utfärda köpoptioner i första hand är just riskspridning.
Herr talman! Jag vill endast notera att vi på den här punkten har skilda meningar. Jag delar inte statsrådets uppfattning, utan jag anser att optionsaffärer i den här skepnaden är lika affärsetiskt omoraliska vare sig de genomförs med börsens hjälp eller under medverkan av löntagarfonderna.

Herr talman! Rolf Kenneryd har frågat varför inte prisstoppet gäller politiska beslut såsom sotningsavgifter, va-avgifter, renhållningsavgifter, dagisoch fritidstaxor m.m. Ett allmänt prisstopp omfattar i princip både privat och offentlig verksamhet. Enligt prisregleringslagstiftningen gäller dock att ett prisstopp bara avser frivilligt bedriven verksamhet. Kravet på frivillighet innebär för kommunernas del att taxor och avgifter i sådan verksamhet som kommunerna enligt lag eller förordning är skyldiga att ombesörja är undantagna från tillämpningen av ett allmänt prisstopp. De avgifter som anges i frågan är exempel på detta. Jag kan tillägga att den prisregleringslag som gäller i dag för närvarande ses över av en särskild utredning, prislagsutredningen, som inom kort kommer att lägga fram ett förslag till ny lagstiftning på området. Därvid övervägs också frågor om vilka taxor och avgifter som skall kunna omfattas av ett prisstopp.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet även för detta svar. Vid förra torsdagens frågestund diskuterade vi giltighetstiden för det nu rådande prisstoppet. Jag berörde då bl.a. den eventuella nyttan och lämpligheten av ett prisstopp. Jag konstaterade exempelvis att effekten av ett generellt prisstopp ibland kan vara negativ. Statsrådet motsade inte vid det tillfället den uppfattningen. Vid ytterligare studium av det nu gällande prisstoppet visar det sig att kommunala taxor för verksamheter som kommunerna enligt lag eller förordning är skyldiga att ombesörja är undantagna från prisstoppet. Statsrådet bekräftar detta i sitt svar. Det måste anses mycket märkligt. Taxesättningen vad gäller offentliga verksamheter påverkar självfallet inflationen på precis samma sätt som all annan prissättning. Den nu gällande ordningen kan ge intryck av att samhället när det gäller prisbildningen favoriserar offentliga verksamheter framför andra. Självfallet måste även offentliga verksamheter omfattas av prisstopp i den mån sådant över huvud taget skall gälla. Jag är medveten om att huvuddelen av de kommunala taxorna fastställs i samband med budgetbehandlingen i november månad. Det finns dock åtskilliga taxor som korrigeras under löpande budgetår, och efter offentliggörandet av regeringens förslag till indragningar i det kommunala skatteutjämningssystemet finns det grundad anledning att anta att den här typen av taxehöjningar kommer att öka i omfattning. Det nu gällande prisstoppet låter sig alltså kritiseras såväl vad gäller dess införande och dess giltighet som dess utformning. Slutligen vill jag fråga, med hänvisning till det som Bengt K. Å. Johansson sade i slutet av sitt svar: När kan resultatet av den nämnda utredningen förväntas?

Herr talman! Margareta Hemmingsson har frågat justitieministern om han är beredd att vidta åtgärder för att förhindra ytterligare olyckor av en viss typ där bilmärket Audi 100 varit inblandat. Bakgrunden till frågan är att det i USA inträffat ca 300 olyckor av den typen. I Sverige har en sådan olycka med dödlig utgång inträffat. Då Margareta Hemmingssons fråga främst rör trafiksäkerheten, har Prot. 1986/87:75 frågan överlämnats till mig för besvarande. 19 februari 1987 Enligt vad jag inhämtat från trafiksäkerhetsverket känner man där till två olyckor i Sverige vid vilka Audi 100-bilar övervarvat och inte kunnat bromsas. Förutom den olycka som Margareta Hemmingsson syftar på och som ägde rum i Stockholm skedde också en olycka i Trosa förra sommaren. Trafiksäkerhetsverket besiktigade tillsammans med generalagenten och Svensk Bilprovning denna bil den 17 februari. Resultatet av besiktningen är ännu inte klart. Då trafiksäkerhetsverket följer utvecklingen mycket noga förutsätter jag att verket vidtar de åtgärder som bedöms nödvändiga. Jag kan tillägga att en statlig utredning, produktåterkallelsekommittén, har i uppdrag att undersöka om det i Sverige bör införas möjlighet att återkalla produkter som visat sig farliga. Dessutom övervägs inom justitiedepartementet frågan om en allmän lagstiftning om produktansvar. En departementspromemoria i ämnet beräknas vara färdig till hösten.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det kändes litet grand som att uppleva en science fiction-film när man vaknade upp den 10 februari och hörde talas om bilar som kastade sig över trafikanter utan att föraren kunde göra någonting åt det hela. Och inte blev det bättre när man fick höra hur ombyggda bilar i USA hade fortsatt att bråka, om jag får kalla det så. Frågan fick stor uppmärksamhet i massmedia under dagen, och när jag så småningom ställt min fråga visade det sig att en del åtgärder ändå var på gång. En vecka senare fick vi, som kommunikationsministern meddelade, också höra att trafiksäkerhetsverket tillsammans med generalagenten och Svensk Bilprovning beslutat sig för att se över bilar av detta märke ordentligt. Det är bra att vi har kommit därhän, samtidigt som man naturligtvis ställer sig litet undrande till vad som hade hänt om frågan inte hade fått så stor uppmärksamhet i radion denna dag.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat försvarsministern vilka åtgärder han ämnar vidta för att avlägsna den säkerhetsrisk som postverkets databas för transportstyrning innebär. Arbetet är så fördelat inom regeringen att jag skall besvara frågan. Regeringen beslutade den 28 november 1985 om en ändring i förordningen om säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter. Ändringen innebär bl.a. att myndigheterna skall samråda med överbefälhavaren innan de inrättar ADB-register med uppgifter som är känsliga från försvarssynpunkt. Enligt vad jag har erfarit har samråd tidigare ägt rum mellan postverket och överbefälhavaren, och förnyade kontakter kommer att tas inom den närmaste tiden. Någon åtgärd från min sida är därför inte aktuell.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Vi talar om en databas som posten har utvecklat och som också marknadsförs med hjälp av färgbilder på ett gigantiskt pussel, där det sägs: Vi hjälper dig att pussla ihop Sveriges effektivaste transportvägar. Som slutprodukt ger detta system till den som köper det ett detaljerat och prioriterat ruttförslag på en bildskärm. Man säger också att systemet är möjligt att integrera med delar av kundens eller den intresserades eget system. Vad är då postens transportplaneringssystem för system? Jo, man har lagt samman delar av Sveriges karta som var och en för sig är tämligen harmlös. Men när man gör denna sammanslagning blir det, enligt vad SÅRB 1985 sade efter kontakt med militära experter, ”ett utomordentligt underlag för fientligt sinnad makts planering av militära operationer”. Alla vet vi ju att vi är utsatta för en omfattande gränskränkning. Inte har det blivit bättre på senare år. Då är min fråga: Är det rimligt att man har dröjt så här länge innan man har tagit initiativ för att avlägsna den här risken? Det är ju också så att respekten för sekretess och tystnadsplikt hos allmänheten urholkas när myndigheterna själva förfar på det här sättet. I svaret verkar man medveten om att det här måste ses över. Jag utgår ifrån att kontakterna är tagna när jag om ett halvår ställer en ny fråga i ämnet, så att jag kan få till svar att man sett till att denna säkerhetsrisk är avlägsnad.

Herr talman! Christer Nilsson har frågat mig vilken principiell syn jag har på den regionala flygpolitiken i södra Sverige. Från olika håll har det förts fram önskemål om en samordning av regionalflyget i södra Sverige. Regeringen har också tagit fasta på detta och givit luftfartsverket ett uppdrag att utarbeta ett förslag till ett bärkraftigt och utvecklingsbart regionalflygnät för södra Sverige. Verket skall vidare redovisa de ekonomiska förutsättningarna för flygoch flygplatsdriften i existerande regionalflygnät. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni i år. Jag vill avvakta detta beslutsunderlag innan jag gör några närmare uttalanden om min syn på flygpolitiken i området. Jag har dock tidigare framhållit att det i dag finns en uppenbar risk för en överetablering av flygplatser.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Bakgrunden till min fråga är den diskussion som förs om flygplatsfrågorna i nordöstra Götaland. Norrköping är transportcentrum för denna del av landet. Länsstyrelsen, landstinget, länets kommuner och luftfartsverket är överens om att flygplatsen i Norrköping är länsflygplats. Länets ledande politiska parti har vid flera tillfällen uttalat att regionflygplatsen bör ligga i Norrköping. Detta har gjort att man byggt ut flygplatsen. År 1984 byggdes en ny stationsbyggnad, och nu förlängs rullbanan. Ytterligare investeringar planeras. Nämnas bör att kommun och landsting i stor utsträckning medverkar vid investeringarna. Parallellt med detta satsas det pengar — även skattemedel — på Saabflygfältet i Linköping. Investeringarna, marknadsföringen och uppgifter om planer på ökad trafik på Köpenhamn tyder på att man försöker öka trafiken på Saabflygfältet i framtiden. Tidigare — redan på 1960-talet — var Saab ointresserat av civil trafik på sitt flygfält. På denna punkt tycks företaget nu ha ändrat uppfattning. Dagens oklara situation har skapat osäkerhet inom bl.a. SAS. Vi riskerar i Östergötland att få två flygfält som konkurrerar ut varandra. Alla skäl talar för att trafiken bör koncentreras till den flygplats som pekats ut som länsflygplats. Flygfarten är en sektor där tävlan mellan olika intressen kan innebära felinvesteringar och resursslöseri. Sektorn lämpar sig därför inte för marknadslösningar. Herr talman! Nu gör inte kommunikationsministern något principuttalande om flygtrafiken med hänvisning till pågående utredning. Men, herr talman, jag noterar med tillfredsställelse att ministern delar min principuppfattning som den kommit till uttryck i frågan, nämligen att det finns risk för överetablering av flygplatser.

Herr talman! Ivar Virgin har frågat mig om jag vill medverka till sådana förändringar av reglerna för uppskov med reavinstbeskattning att uppskov vid försäljning av en jordbruksfastighet skall kunna medges även i vissa fall när säljaren inte varit bosatt på fastigheten. Som Ivar Virgin själv påpekar har kommittén för reavinstuppskov föreslagit ändringar av uppskovslagstiftningen, bl.a. i fråga om bosättningskravet vid försäljning av jordbruksfastighet. Kommitténs betänkande Reavinstuppskov — Fastigheter har remissbehandlats, och förslagen bereds nu vidare inom regeringskansliet. Innan detta arbete har slutförts vill jag inte ta ställning till vilka förändringar av uppskovslagstiftningen som kan vara påkallade.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. I det fall som jag har tagit upp i min fråga visas med all önskvärd tydlighet att lagstiftningen om uppskov med reavinstbeskattningen är behäftad med allvarliga fel. Det kan ju inte vara någon principiell skillnad mellan boende på en jordbruksfastighet och boende strax intill, när detta boende beror på att den äldre generationen vill bo kvar på den gård som den yngre generationen har tagit över. Det är ekonomiskt betungande att bygga nytt i förhållande till att hyra eller köpa ett bostadshus i närheten. Jag är medveten om att uppskov med reavinstbeskattningen inte kan beviljas som lagen nu är utformad. Enligt min mening är det uppenbart obilligt. Jag hoppas att finansministern vill medverka till att en förändring sker snarast. Nuvarande lagstiftning innebär att ett handlande som från mänskliga utgångspunkter är hedrande behandlas sämre än ett handlande som kan vara styrt av vår komplicerade skattelagstiftning. Jag hoppas att finansministern delar min uppfattning att det fall som jag har tagit upp för närvarande behandlas på ett högst otillfredsställande sätt. Jag tycker inte att det vore att locka ut finansministern på halis att begära ett besked om att finansministern verkligen har den uppfattningen. Ett sådant besked skulle vara utomordentligt välkommet.

Herr talman! Margareta Fogelberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i frågan om svensk text till finskspråkiga TV-program. Frågan syftar på den utsändning av en finländsk TV-kanal som sker över Storstockholmsområdet. För sändningarna gäller lagen om rundra För utsändningen i Sverige svarar Riksförbundet Finska föreningar i Sverige. Svenska staten står för de tekniska kostnaderna för rundradiosändningen medan Riksförbundet svarar för övriga kostnader. Sändningarna innehåller program på både finska och svenska språket. Bl.a. sänds ett dagligt nyhetsprogram på svenska. En avgörande förutsättning för att utsändningarha skulle kunna inledas var den ändring i upphovsrättslagen somlträdde i kraft den 1 juli 1986. Ändringen innebär att ett avtal om återutsändning av verk som ingår i en trådlös ljudradioeller televisionsutsändning under vissa förhållanden kan ge rätt att vidaresända även verk av upphovsmän som står utanför den avtalsslutande organisationen. Ett villkor för att detta skall gälla är att det rör sig om en samtidig och oförändrad vidaresändning, dvs. att ingen ändring har gjorts i förhållande till den ursprungliga sändningen. Textning till svenska utöver vad som sker när programmen sänds i Finland skulle dels leda till kostnader i Finland för själva textningen, dels skapa upphovsrättsliga problem. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att vidta några åtgärder av det slag som frågeställaren åsyftar. Jag kan tillägga att sändningarna över Storstockholmsområdet skall avlösas av TV-sändningar via Tele-X-satelliten. Enligt de förutsättningar som gäller för dessa skall program på finska språket översättas till svenska.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret och hoppas verkligen att jag inte har blandat ihop några begrepp nu. Min undran gäller egentligen både Sveriges Radio och televisionen. Jag uppskattar verkligen bådas ansträngningar att ge samhällsinformation till olika invandrargrupper om deras hemländer och på deras eget språk. Men ur den största invandrargruppen, den finländska, har man sorterat bort de svensktalande. Under flera år har deras företrädare uppvaktat både Sveriges Radio och televisionen, och jag skulle aldrig ha besvärat kulturministern med den här frågan om jag sett någon annan möjlighet att påverka Sveriges Radio. Nu i mars skall Finland välja ny riksdag, och valrörelsen pågår för fullt. Sveriges Riksradio och Sveriges Lokalradio ger valinformation på finska, men finlandssvenskarna får ingen information alls. Jönköpings Lokalradio utgör ett lysande undantag. Den har också något så ovanligt som tvåspråkiga ungdomsprogram. Sveriges Radio och televisionen sänder ett sammandrag av veckans nyheter, Viikkokatsaus, och det är inte textat till svenska. En lustighet som jag noterat är att när en intervjuad person i programmet inte talar finska, då kan man texta det till finska. TV-programmet Ykköskanava är visserligen textat, men det sänds bara var fjortonde dag och har hittills inte haft någon information om finska valet. 7 Under flera år har företrädarna uppvaktat både Sveriges Radio och televisionen, och jag vet att man också har varit i kontakt med kulturministern. Nu vet jag att Sveriges Radio skall sköta sin verksamhet inom ramen för avtalet med staten och utan inblandning av riksdagen, men med hänsyn till företagets monopolställning och att man inte på något sätt visat att man förstått vad riksdagen har uttalat, anser jag att man missbrukar den integritet som avtalet garanterar. Någon måste faktiskt säga ifrån, och de som hör av sig för att de är missnöjda tror att det är politikerna som har det yttersta ansvaret och då i synnerhet kulturministern. Därför, herr talman, skulle jag vilja veta vilka möjligheter Sveriges Radios styrelse egentligen har att ge direktiv som stämmer med riksdagens mening utan att det uppfattas som otillbörlig inblandning.
Herr talman! Sveriges Radiös styrelse har naturligtvis alla möjligheter att uttala uppfattningar och ta ställning inom ramen för det uppdrag styrelsen har fått. Jag är ledsen att mitt svar uppenbarligen kommit att ligga något vid sidan av den fråga som Margareta Fogelberg egentligen hade velat ställa. Skälet var den referens som gjordes till kulturutskottets uttalande, och det handlade just om överföring av finska TV-program till Sverige över Nackasändaren. Det var därför mitt svar koncentrerades till dem. Frågan om textning eller svenskspråkiga program riktade till finlandssvenskar i Sverige har jag haft uppe tidigare, och jag har naturligtvis förståelse för att svenskspråkiga finländska medborgare i Sverige har behov avinformation exempelvis inför ett val. Samtidigt är det inte utan vidare givet att man skall definiera människor som går omkring i det svenska samhället och talar svenska som bärare av ett minoritetsspråk eller ett invandrarspråk. Jag måste erkänna att för mig är det svårt att definiera svenska, talad i Sverige, som ett minoritetsspråk. Det är naturligtvis skälet till att den här gruppen, i de speciella fall då det kan finnas behov av en till den riktad information, möjligen inte alltid har uppmärksammats. Men generellt vill jag ändå säga att jag tror att den finlandssvenska gruppen i Sverige har jämförelsevis goda förutsättningar att hålla sig informerad om vad som händer både i vårt land och i Finland.
Herr talman! Jag tycker inte heller att finlandssvenskarna tillhör en språklig minoritet, men de tillhör en etnisk minoritet. De har fortfarande känslan av att tillhöra en nationalitet. De har en egen kultur, och de har ett eget språk, nämligen i Finland. Finland är ju tvåspråkigt. För mig är detta i högsta grad en demokratifråga. Nästa vecka sammanträder Nordiska rådet, och jag tycker att det vore väldigt genant om någon då skulle kritisera oss för att diskriminera en etnisk minoritet. Men jag är väldigt glad att Bengt Göransson har uppmärksammat problemet och hoppas att han tycker att något borde kunna rättas till.
Herr talman! Helt kort: I avtalet med Sveriges radiokoncernen talas om invandrare och minoritetsspråk, och det är därför vi har den situationen.
Herr talman! Jag delar statsrådets mening och vet att det står så, men jag tycker att det är en olycklig formulering, och det får man också försöka göra någonting åt.

Herr talman! John Anderssons interpellation om gruvnäringen i Västerbotten kommer, på grund av arbetsbelastning, efter överenskommelse med interpellanten att besvaras tisdagen den 17 mars kl. 15.00.

Bertil Fiskesjö har frågat miljöoch energiministern dels om vilka undersökningar om sanduttagets konsekvenser för naturmiljön som ligger till grund för regeringens beslut om tillstånd till sandsugning utanför Falsterbo, dels om miljöoch energiministern anser att beslutet är väl förenligt med det skydd för naturmiljön som statsrådet i andra sammanhang uttalat sig för. Siw Persson har frågat mig vilken roll olika naturskyddsbeslut beträffande Måkläppen har spelat, när regeringen tagit ställning till frågan om sandsugning på Sandflyttan i Öresund. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på Bertil Fiskesjös fråga. Interpellationen och de två frågorna är föranledda av att regeringen den 4 december 1986 meddelade Kockums AB tillstånd att under tre år ta ut sammanlagt 3,5 miljoner kubikmeter sand, grus och sten inom allmänt vattenområde vid Sandflyttan i södra Öresund. Jag vill inledningsvis kortfattat redogöra för de bestämmelser som reglerar sandsugning i havet samt för handläggningen av det nu aktuella ärendet. De bestämmelser som reglerar utvinning av sand, grus och sten på vår kontinentalsockel, dvs. havsbottnen och dess underlag, finns i lagen om kontinentalsockeln och i kontinentalsockelförordningen . Utgångspunkten för prövningen enligt nämnda lagstiftning är att täktverksamhet i havet är en samhällsnyttig verksamhet. Givetvis måste sådan verksamhet avvägas mot andra angelägna allmänna intressen. Vid beredningen av tillståndsansökan inhämtas därför regelmässigt yttranden från bl.a. fiskeristyrelsen, statens naturvårdsverk, berörda länsstyrelser och kommuner. Ges tillstånd, kan detta förenas med olika föreskrifter för att tillgodose motstående intressen. Om täktverksamheten är belägen inom allmänt vattenområde — dvs. ut till territorialgränsen — skall verksamheten prövas enligt vattenlagen av vattendomstol. Kockums AB ansökte i juni 1986 hos Sveriges geologiska undersökning, SGU, om tillstånd att utvinna sand, grus och sten inom allmänt vattenområde i första hand på Disken i norra Öresund och i andra hand på Sandflyttan i södra Öresund. SGU inhämtade yttranden från bl.a. fiskeristyrelsen, statens naturvårdsverk, länsstyrelsen i Malmöhus län och Vellinge kommun. SGU överlämnade därefter med eget yttrande ärendet till regeringen för prövning. Härvid tillstyrkte SGU ansökan till täkt på Sandflyttan samtidigt som verket lämnade förslag på villkor och förbehåll för det begärda tillståndet. Av remissinstanserna är det enbart Vellinge kommun som har avstyrkt ansökan. Övriga instanser — t.ex. statens naturvårdsverk, fiskeristyrelsen och länsstyrelsen i Malmöhus län — har tillstyrkt eller inte haft någon erinran mot att tillstånd ges till täkt på Sandflyttan. I några fall har tillstyrkan skett under vissa förutsättningar, vilka har beaktats av regeringen eller kommer att prövas i vattenmålet. En förutsättning för att det av regeringen meddelade tillståndet skall få utnyttjas är att den industriverksamhet som avses etableras på den genom utfyllnaden iordningställda marken erhåller tillstånd, om så är nödvändigt, enligt miljöskyddslagen och 136 a § byggnadslagen. Regeringens tillstånd innehåller vissa villkor, vilka i stort överensstämmer med SGU:s förslag till villkor. Täkten kräver tillstånd av vattendomstol, och den får inte påbörjas förrän vattendomstols dom föreligger. Enligt vad jag har erfarit är ärendet för närvarande föremål för Växjö tingsrätt, vattendomstolens prövning. Efter denna bakgrundsbeskrivning skall jag nu gå över till att svara på de olika frågor som här ställts med anledning av nämnda regeringsbeslut. Som svar på Per Stenmarcks första fråga vill jag framhålla att regeringen har haft att ta ställning till täkt inom två områden i Öresund. Alla utom en remissinstans — Vellinge kommun — har, som jag tidigare nämnt, tillstyrkt täkt på Sandflyttan, i några fall under vissa förutsättningar. Marin täktverksamhet av olika omfattning har bedrivits på Sandflyttan sedan 1950-talet. Under perioden 1972—1985 har med stöd av tillstånd enligt kontinentalsockellagstiftningen i genomsnitt varje år uttagits knappt 85 000 kubikmeter sand. Tillstånden med tillhörande vattendomar har dock medgivit betydligt större årliga uttag. Sandsugning är således en på Sandflyttan sedan flera år etablerad verksamhet, vilket inte har framkommit i den allmänna debatten. SGU har gjort en omfattande maringeologisk kartering av sandförekoms = Prot. 1986/87:78 terna i Öresund. Denna visar bl.a. att det på Sandflyttan finns totalt ca 120 3 mars 1987 miljoner kubikmeter sand på ett djup ner till 15 meter. I samband med denna kartering har SGU även ingående studerat ett omfattande material som finns rörande strömmarnas och vindarnas hastighet och riktning under olika delar av året. Materialet grundar sig på observationer under flera årtionden. Av materialet framgår bl.a. att den dominerande strömoch vindriktningen i området är mot nordväst. En annan frekvent riktning är mot sydost. Detta medför att bottenmaterialet inom Sandflyttanområdet i huvudsak transporteras fram och tillbaka i nordvästlig och sydostlig riktning, med viss förskjutning mot nordväst. Eventuell förflyttning av sand med olika strömmar från Sandflyttan går därför inte mot Falsterbonäset utan i riktning mot den danska kusten. Påfyllnad av sand sker från sydost. Med hänvisning till resultaten av den maringeologiska karteringen och vindoch strömobservationerna bedömer SGU att ett uttag på 3,5 miljoner kubikmeter under tre år inte kommer att innebära någon påverkan på omgivande stränder, Måkläppen eller Västra Haken. Falsterbohalvön har byggts upp av sandavlagringar. Stränderna runt halvön är ständigt utsatta för förändringar orsakade av naturliga strömmar och vågor. Påfyllnad till Falsterbohalvön och Måkläppen sker framför allt från Kämpingebukten och Falsterbobukten. SGU:s klara och entydiga uppfattning om att nu aktuell sandsugning på Sandflyttan inte påverkar Falsterbohalvön och dess omgivande stränder inkl. Måkläppen har vägt tungt i regeringens prövning av tillståndsfrågan. Men också statens naturvårdsverks och länsstyrelsens tillstyrkan har haft en avgörande betydelse. Av vad jag nu sagt framgår att regeringen inte har funnit skäl att pröva några alternativ utöver de två som ansökan avser, dvs. Sandflyttan och Disken i Öresund. Som svar på Per Stenmarcks andra fråga vill jag framhålla att det inte framkommit något ytterligare i sak som föranleder en omprövning av regeringens beslut i tillståndsfrågan. Jag vill också erinra om den prövning av sandsugningen som skall ske enligt vattenlagen. Ett s.k. vattenföretag, till vilket marin sandutvinning räknas, får enligt vattenlagen inte komma till stånd om någon skada eller olägenhet av större betydelse därigenom uppkommer för allmänna intressen, t.ex. naturvården och fisket. För att tillstånd skall kunna meddelas måste företagets fördelar från allmän och enskild synpunkt överväga nackdelarna av företaget. Det sker således en samhällsekonomisk bedömning i vattenlagsprövningen. I vattenmålet regleras eventuell skada som täktverksamheten kan förorsaka olika intressen. Vattendomstols dom kan överklagas till vattenöverdomstolen och därefter till högsta domstolen. Jag vill också erinra om att regeringens tillstånd bl.a. är förenat med villkor att SGU, om täkten inverkar menligt på allmänna eller enskilda intressen, har rätt att begränsa eller utesluta täktvolym eller I täktområde. Som svar på Per Stenmarcks tredje fråga vill jag erinra om att inte någon av remissinstanserna har begärt något totalstopp för sandsugning utanför 13 Falsterbonäset. Eventuellt behov av kompletterande undersökningar i samband med täktverksamheten torde komma att prövas av vattendomstolen. Som svar på Bertil Fiskesjös frågor vill jag för det första hänvisa till min tidigare redovisning av det omfattande underlag som SGU har utgått från. Vidare torde vattendomstolen, som jag nyss nämnde, komma att pröva behovet av eventuellt kompletterande undersökningar. För det andra har, som jag tidigare nämnt, en avvägning skett mellan olika intressen. Som svar på Siw Perssons fråga vill jag ytterligare en gång framhålla att SGU har den klara och entydiga uppfattningen att nu aktuell täktverksamhet inte kommer att påverka Falsterbohalvön och dess omgivande stränder inkl. Måkläppen. Jag vill också påminna om att det från den allmänna karteringen av landet är väl känt att Måkläppen sedan 1800-talets början av naturliga orsaker ständigt har förändrats till form och i omfattning.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. I höstas ställde jag en fråga i samma ämne och fick ett korthugget svar på några få rader. I dag kan jag åtminstone konstatera att svaret är mångordigt. I sak är säkert industriministerns svar formellt riktigt. Det innehåller hänvisningar till lagen om kontinentalsockeln, miljöskyddslagen och byggnadslagen. Denna hänvisning hade varit mera på sin plats om någon påstått att regeringen var på väg att begå olagligheter. Några sådana påståenden har dock, mig veterligen, inte framförts. I själva verket är det kanske värre än så. Regeringens handläggning av frågan gör att jag ser mig föranlåten att citera den gamle statsmannen Talleyrand, som en gång i tiden sade: ”Detta är värre än ett brott. Det är en dumhet.” Vid ett flertal tillfällen hänvisar industriministern i sitt svar till remissinstanserna. Dessa har tillstyrkt, och följaktligen är det detta som, enligt regeringen, skall gälla. På mig gör detta närmast ett intryck av att regeringen i viktiga frågor, med en kulram i handen, enbart adderar antalet remissyttranden för och emot. Både miljöministern och industriministern har från flera håll blivit inbjudna att, på ort och ställe, studera frågan och bilda sig en uppfattning om den. Jag vill gärna understryka att denna inbjudan fortfarande står kvar. Låt mig få fråga: Vilken är industriministerns egen åsikt i detta ärende? Vad anser regeringen? Bakom denna fråga står inte bara jag. Låt mig få läsa upp ett uttalande från en socialdemokratisk konferens i Vellinge kommun häromdagen: ”Socialdemokraterna i Vellinge begär att regeringen klargör sin ståndpunkt om den eventuella sandsugningen. --- Vi hoppas att behandlingen av denna miljöfråga är ett misstag. Vår inställning är att regeringen inte skall överlämna ett beslut till andra instanser, innan man klarlagt konsekvenserna av åtgärden.” Låt mig få vidarebefordra frågan: Är industriministern beredd att redovisa en konsekvensutredning innan sandsugning får verkställas utanför Falsterbonäset? Denna sandsugning är ingen ny företeelse. Den har pågått i många år. — Prot. 1986/87:78 Jag skall här — om tekniken fungerar — be att få visa tre bilder, tagna av 3 mars 1987 naturfotografen Arne Schmitz i Falsterbo. Bilderna är tagna från samma perspektiv, med vardera ett års mellanrum, strax utanför Måkläppen. På samtliga bilder ser man ett sjömärke. På den första bilden, från 1974, står sjömärket mitt på ön, högt uppe på en bevuxen dyn. Ett år senare är situationen en helt annan. Sjömärket står plötsligt med sitt ena ben ute på strandplanet — inte till följd av att man flyttat på sjömärket, utan på grund av kraftig erosion på ön. Ytterligare ett år senare, 1976, har Måkläppen flyttat sig 75—100 meter österut. Sjömärket står nu helt plötsligt mitt ute i vattnet. Till den fortsatta historien hör att sjömärket ytterligare några år senare försvann med isen. Samtidigt har Måkläppen mist sina dyner och praktiskt taget all växtlighet. Denna snabba nedbrytning av Måkläppen, Sveriges äldsta naturreservat, kom tidsmässigt att sammanfalla med kraftiga sanduttag. I sin förlängning riskerar detta att drabba den alltmer begränsade sälstammen i Östersjön. På Måkläppen finns en fortfarande frisk stam. Får den möjlighet att överleva, kan den komma att ”befolka” Östersjön på nytt. Även stränderna runt Falsterbonäset har drabbats hårt, till men för djur, friluftsliv och rekreation. Ändå måste det än en gång understrykas att vi inte vet om det föreligger något samband. Det vet ingen. Men just detta gör ju hela verksamheten till ett utomordentligt stort risktagande. Om sandsugningen åstadkommer ett hål som är en kvadratkilometer stort och tre och en halv meter djupt, kommer det nämligen så småningom att fyllas med sand och utjämnas. Risken är uppenbar att Måkläppen försvinner i det hålet. Om det ändå är så att sandsugningen tidigare haft en viss inverkan, vad är det då som får industriministern och hans remissinstanser att tro att inte den täktverksamhet som nu skall ske — och som kanske är sju gånger så stor — skall få en ännu större inverkan på naturen?
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga, men jag måste ändå säga att jag är besviken över att miljöministern inte har velat gripa in i denna debatt. Jag ställde min fråga till henne och väntade mig en förklaring från hennes sida. Som jag ser det är detta nämligen framför allt en miljöfråga. Det handlar här om ett oerhört stort ingrepp — det största som har gjorts i stränderna vid Öresund, har det sagts. Enligt många bedömare kan ingreppet få stora konsekvenser för naturmiljön. Det kan indirekt också få konsekvenser på naturmiljön i ett mycket stort område. Man kan fråga sig varför industriministern har velat sätta i gång detta projekt så snabbt och på grundval av så rudimentära undersökningar. Är det pressen från Saab som har gjort att industriministern har tagit över 15 hanteringen och haft så bråttom med frågan? Det kan ju inte vara naturvårdsintressena som har fått komma till tals i det här sammanhanget. Jag ser detta som ytterligare ett exempel på hur kortsiktiga ekonomiska vinningar får ta över det mera långsiktiga naturintresset. Vi har här fått redovisat att alla i den närmast berörda kommunen är eniga i sitt motstånd mot ingreppet. Det är naturligtvis inget försvar för detta stora ingrepp att man tidigare har tagit upp stora kvantiteter sand. Just denna omständighet borde snarare vara ett memento, en anledning till att fråga sig hur länge man kan hålla på på det här sättet. Jag kan inte underlåta att göra en liten sidoblick till det planerade stora brobygget över sundet, som så många nu har anslutit sig till. Ett av problemen med detta brobygge är att det kommer att kräva en kolossal mängd sand, och man kan fråga sig var denna sand kommer att tas. Nu säger industriministern att det finns noggranna undersökningar som stöder de tillstyrkande uttalanden som har gjorts av olika instanser. Man kan fråga sig hur det förhåller sig med den saken. Jag har i min hand naturvårdsverkets yttrande till SGU, och jag vill citera en passus ur det yttrandet: ”Dagens kunskap om vilka miljöeffekter marin täkt medför baseras på litteraturstudier (främst utländsk litt.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

Desto märkligare är det eftersom det är väl känt att det finns goda möjligheter att ta fram utfyllnadsmaterial på annat sätt. Vi vet att det finns en hel del skrotsten från kalkbrottet i Limhamn och i Lernacken. Det har i debatten i den här frågan ständigt framhållits att man där mycket väl kunde ha tagit det utfyllnadsmaterial som behövs för den planerade Saab-fabriken. Man måste då fråga sig varför detta inte gjorts. Jag kan tillägga att jag sett en uppgift om att man på det företag som har lagt in anbud på sandsugningen blev förvånad över att man fick tillstånd. Man hade redan räknat med alternativa möjligheter att ta fram det utfyllnadsmaterial som kunde behövas. Jag vill sluta med att beklaga att detta beslut har fattats och beklaga att industriministern inte vill göra någon omprövning. Sedan vill jag ställa en fråga: Vilka överväganden har man gjort från industridepartementets och miljödepartementets sida i vad gäller att skaffa fram det eftertraktade utfyllnadsmaterialet på annat och närmare håll än vad den här sandsugningen innebär?

Herr talman! I fråga om sandsugningen på Sandflyttan är situationen den att kammarkollegium den 2 februari detta år beslöt att föra talan i målet för att tillvarata det allmännas intressen. Även Vellinge kommun har nu beslutat att föra sådan talan och kommer att åberopa yttranden från geologisk, 17 biologisk och hydrologisk expertis. Huvudförhandling i målet är planerad att äga rum den 3-4 juni, och ett avgörande kan förväntas föreligga före midsommar i år. Detta medför för det första att Kockums tidsplan, med planerad täktstart i april 1987, kommer att försenas. Jag vill därför direkt ställa en fråga till industriministern: Vilka konsekvenser bedömer industriministern att detta har, och kan han tänka sig att ge tillstånd att starta en täktverksamhet mitt under sommaren, med de effekter, bl.a. grumling av vattnet, som ett sådant förfarande har? Enligt vattenrättsförordningen och vattenlagen är det inte omöjligt att frågan till slut kommer att hamna hos regeringen för avgörande. Det är ett faktum. Och industriministern representerar här regeringen. Låt mig därför för det andra säga att det är ganska beklämmande att höra Thage Peterson uttala sig så starkt och konkret om regeringens ställningstagande att han enligt min bedömning låser fast detta inför en situation där han och regeringen med vidare underlag blir tvungna att ta slutgiltig ställning till det hela. Den opinion som kommer till uttryck här i kammaren i dag genom oss ledamöter delas av alla dem som i förslagets genomförande ser en miljöförstöring i södra Sverige av knappast skådat slag. För många år sedan — det var när statens naturvårdsverk bildades — föreslog vi moderater att verket inte skulle bedriva någon forskning. Att det fanns skäl för en sådan bedömning tycker jag att man kan se i dag. Naturvårdsverket har gett ut två rapporter: ”Miljöeffekter av marin sandoch grustäkt” och ”Planeringskriterier och icke-biologiska effekter vid sandsugningsoch utfyllnadsverksamhet”. Det är av verket beställd forskning. Man tycker därför att naturvårdsverket, som visserligen inte lyder under industriministern, skulle bry sig om vad forskningen kommer fram till. Jag måste då framhålla att det är alldeles riktigt, som tidigare har sagts här i dag, att man mest har fått utarbeta rapporterna mot bakgrund av de konkreta undersökningar av platsen som utförts utomlands. Det danska miljöorganets utredning, som också nämndes här, har jag ett exemplar av uppe på mitt rum. Men den berör inte med ett enda ord de villkor som är aktuella i samband med den täkt som är planerad på Sandflyttan. I övrigt kan jag hänvisa till SIND:s utredning Grus och sand på land och i hav. Samtliga publikationer ger belägg för att det som Siw Persson här har sagt är alldeles riktigt och att det måste få utgöra bakgrunden till yttrandena från SGU och naturvårdsverket. Det är vidare helt riktigt att sandtäkt har förekommit tidigare. I slutet av 60-talet och i början av 70-talet togs 23 96 av all sand i Öresund från Sandflyttan. Det finns ingen orsak att dölja det. Det är dock bekant att vågornas utbredningshastighet beror på vattendjupet. En lokal fördjupning i botten genom täktverksamhet påverkar alltså vågutbredningens riktning och därmed kustlinjen, och det är just kustlinjen, industriministern, som är så oerhört dyrbar i det område som vi här diskuterar. Vågor, strömmar och bottenmaterial befinner sig i ett ömtåligt samspel. Alla som har sysslat med dessa frågor vittnar om att det vid sandsugningi Prot. 1986/87:78 kustområden är nödvändigt att noggrant utröna effekterna av verksamheten 3 mars 1987 — och det skall göras på platsen! I annat fall kan exempelvis innanförliggande kuststräckor skadas allvarligt. Detta är inte min åsikt utan det är en åsikt som har framförts av forskare som håller på med dessa saker. Vidare vet vi att sandstränder på svenska västkusten helt förstördes 1972 och att de har glidit ut i havet beroende på grustäkt. Måkläppen har tidigare nämnts här, så jag skall inte beröra den saken. Men jag vill klart påvisa att det finns ett samband mellan de grustäkter som ägt rum och den förändring som konstaterats när det gäller Måkläppens topografi och utbredning. Den primära effekten av marin täktverksamhet är ju topografiförändringar. Hur bestående dessa blir beror på den fysikaliska bottendynamiken i området, och sådant vet vi där nere på platsen ännu ingenting om. Därför är det nödvändigt att noggranna undersökningar kommer till stånd. Jag vill fråga industriministern, för frågan kommer til syvende og sidst att få avgöras av regeringen: Vidhåller statsrådet att den uppfattning som han här har framfört om regeringens klara ställningstagande icke kan påverkas av miljöbedömningar och miljöresultat, som framkommer vid en närmare forskning? Jag tycker att det vore ytterligt beklagligt. Mot den bakgrunden var det också beklagligt att höra det ensidiga yttrandet från industriministern.

Herr talman! Jag vill upprepa några saker. SGU har en klar och entydig uppfattning att den aktuella täktverksamheten på Sandflyttan inte kommer att påverka Falsterbonäset. SGU:s bestämda uppfattning har vägt tungt i regeringens prövning av tillståndsfrågan. Jag vill upprepa att statens naturvårdsverks och länsstyrelsens tillstyrkan har haft en avgörande betydelse. Som svar på Siw Perssons fråga om naturvårdsintressena inte betyder någonting vill jag säga att naturvårdsverket har ansett att Sandflyttan inte har ett sådant naturvårdsintresse att tillstånd till täkt bör vägras. Jag vill också erinra om att naturvårdsverket har tillstyrkt ett uttag av totalt 8,5 miljoner kubikmeter sand på Sandflyttan, dvs. mer än dubbelt så mycket som medges i regeringens tillstånd. Länsstyrelsen i Malmöhus län, där de fyra ledamöter som har talat här i kammaren i dag har sitt hemvist, har tillstyrkt ansökan. Har länsstyrelsen i Malmöhus län verkligen så dålig kunskap som ni gör gällande? Finns det ingen expertis där, enligt er uppfattning? Till grund för regeringens ställningstagande ligger alltså en prövning av olika intressen som berörs. I mitt svar konstaterar jag att det inte har framkommit några ytterligare sakskäl som föranleder en omprövning av regeringens beslut i tillståndsfrågan, och därför ligger regeringens beslut fast. Jag vill emellertid understryka att sista ordet därmed inte är sagt i fråga om igångsättningen av täktverksamhet på Sandflyttan. Det kan fortfarande uppkomma situationer, som gör att täkttillstånd inte kan eller behöver utnyttjas. En tänkbar sådan situation är att vattendomstolen vid den samhällsekonomiska bedömningen av täktverksamhetens fördelar och nack 19 delar i vattenlagprövningen finner att tillstånd skall vägras. En annan tänkbar situation är att företaget finner att villkoren som de olika tillstånden förenas med är alltför betungande, så att alternativ till marin sandtäkt måste övervägas. Svaret på dessa frågor kommer troligen att föreligga inom ett halvår. Det är också svar på Ingrid Sundbergs fråga. Regeringen skall alltså inte ge några fler tillstånd, utan nu är det fråga om vattendomstolen. Jag vill vidare erinra om vad jag sade i mitt svar, nämligen att ”regeringens tillstånd bl.a. är förenat med villkor att SGU, om täkten inverkar menligt på allmänna eller enskilda intressen, har rätt att begränsa eller utesluta täktvolym eller täktområde”. Tillståndet är alltså förenat med villkor att SGU har rätt att begränsa täkten, om det skulle visa sig inverka menligt på allmänna och enskilda intressen. Detta innebär — som en del av regeringsbeslutet — att om det skulle visa sig, mot all sakkunskaps bedömning, att konsekvenserna blir de som befaras här och i den allmänna debatten kan verksamheten avbrytas. Det har antytts i debatten och i de inlägg som gjorts här i dag att regeringen har tagit alltför lätt på detta beslut. Som jag ingående har redogjort för i mitt svar har beslutet dock föregåtts av en omfattande remissbehandling. Jag upprepar att länsstyrelsen i Malmö, som måste anses väl kunna bedöma regionala och lokala förhållanden, har tillstyrkt. Naturvårdsverket, som har att bevaka miljövårdsintressena, har tillstyrkt. SGU:s maringeologiska expertis anser inte att det föreligger någon risk för att omgivande stränder skall påverkas av den aktuella täktverksamheten på Sandflyttan. Jag upplever att Stenmarck, Fiskesjö och Persson i sina inlägg i första hand polemiserar mot remissinstanserna och inte mot regeringen. Regeringen har självfallet fattat sitt beslut mot bakgrund av expertutlåtandena, och beslutet bygger således på ett omfattande underlag — det vill jag mycket kraftigt slå fast — och har fattats på det sätt vi fattar beslut i detta land, dvs. genom hörande av de instanser som har sakkunskap på området. Ett annat beslut av regeringen i detta ärende skulle enligt min mening framstått som märkligt mot bakgrund av remissopinionen.

Jag har av andra frågor förstått att detta är Bertil Fiskesjös uppfattning. Därför blev jag förvånad när han, i likhet med Per Stenmarck, egentligen sade att regeringen skulle ha fattat sitt beslut efter tillfälliga opinioner och inte efter vad som framkommit under ärendets sakbehandling. Det har antytts i debatten att regeringen skulle ha smugit igenom detta beslut, att vi skulle ha haft bråttom. Det tillbakavisar jag med kraft. Det är en antydning som vittnar om stor okunnighet. Det finns givetvis ingen möjlighet att smyga igenom ett regeringsbeslut. I detta fall framstår sådana antydningar som särskilt absurda, mot bakgrund av den omfattande remissbehandling som jag ingående har redovisat. Beslutet togs när ärendet var sakligt och korrekt förberett och färdigt för avgörande. Det är den korrekta bakgrunden till detta ärende.

Herr talman! Industriministern säger att vi polemiserar med remissinstanserna och inte med regeringen. Ja, det kan jag delvis hålla med om. Men jag ställde faktiskt en fråga för en stund sedan om vad som är regeringens uppfattning i den här frågan, och jag har åtminstone ännu så länge inte fått något svar. Det är helt uppenbart att regeringen inte har gjort några som helst ansträngningar för att hitta alternativ. Man har sagt nej till att ta sand vid Disken, vilket säkert är ett riktigt beslut. Man har sagt ja till att ta den på Sandflyttan. Inga andra alternativ har man så mycket som tittat på. Att sedan sandsugning har förekommit tidigare vid Sandflyttan är ett utomordentligt dåligt argument. Det finns ingen anledning att upprepa detta, eftersom det trots allt är tämligen klart att vi vid alltför många tillfällen kan se effekterna av den verksamhet som har förekommit där. I min interpellation har jag föreslagit ett tioårigt stopp för all sandsugningsverksamhet utanför Falsterbonäset. Genom noggranna mätningar skulle man därefter kunna faststå om det verkligen finns något samband mellan skadorna och själva sandsugningen. Jag har också frågat industriministern om han är beredd att medverka till ett sådant stopp för att just frambringa denna klarhet. Industriministern konstaterar bara att ingen av remissinstanserna har föreslagit detta. Men än en gång: Vilken är regeringens uppfattning? Vilken är industriministerns uppfattning i frågan? Låt mig ånyo få fråga: Vilka garantier har regeringen för att det inte är sandsugningen som orsakat de skador som jag har hänvisat till? Sådana måste trots allt finnas, om inte regeringen är fullständigt ansvarslös när det gäller miljöoch naturvärden. Vilket svar tänker industriministern ge sina partikamrater nere i Skåne när det gäller kravet på en konsekvensutredning? Har regeringen över huvud taget gjort några bedömningar av de miljömässiga konsekvenserna av denna verksamhet? Låt mig än en gång återge vad socialdemokraterna i Vellinge kommun anser. Man säger så här i en motion: Vi anser att det är en grov nonchalans av en regering att fatta ett beslut utan någon som helst undersökning av de miljömässiga aspekterna eller utan att ha besökt området. Allt talar för, säger man vidare, att Måkläppen, stränderna och klinterna kommer att försvinna i havet. Detta är ord och inga visor, herr industriminister. Och det är inte jag som säger dem. Det är industriministerns egna partikamrater nere i Vellinge. Ge dem och alla oss andra ett ärligt svar. Verksamheten kan avbrytas om det inträffar skada, säger industriministern. Det är bra. Men då kan det faktiskt vara för sent.

Herr talman! Industriministern hänvisade till vattendomstolen, och jag uppfattade hans hänvisning som om han nästan hoppades att vattendomstolen skulle säga nej till projektet. Den förhoppningen — om den nu finns hos industriministern — delas i så fall av många. Vattendomstolen har också fått motta allehanda skrivelser från engagerade och oroade människor, inte bara i södra Skåne utan också på andra håll. Jag kan citera vad t.ex. Svenska naturskyddsföreningen säger i en inlaga till vattendomstolen: SNF kan inte förstå varför en avlägsen sandtäkt över huvud taget måste utnyttjas, då stora massor slagg från cementtillverkningen i Limhamn finns att hämta omedelbart söder om Malmö på bekvämt avstånd för pråmsläp eller t.o.m. lastbil. Detta tog jag upp i mitt första anförande. Här finns ju ersättningsmaterial på närmare håll, om man vill bekväma sig att ta det där i stället. Jag frågade industriministern i mitt tidigare inlägg vilka undersökningar han hade gjort för att ta fram alternativ, och jag fick inget svar på den frågan. Det är alldeles uppenbart att entreprenörerna — om de hade fått nej — var beredda att skaffa fram utfyllnadsmaterialet på ett annat sätt, som inte skulle leda till några protester eller naturskador. Industriministern sade också att jag brukar kräva noggranna utredningar från regeringens sida. Ja, det är riktigt. Jag har heller inte anklagat industriministern för att han hört olika instanser. Det är naturligtvis bra. Men regeringen har det slutliga ansvaret och det är regeringens uppgift att värdera remissvaren. Om man läser de olika remissvaren — och flera av oss som gjort inlägg i debatten har refererat bitar av dem — så ser man att det mest påtagliga är den stora osäkerheten. Man tillstyrker visserligen på slutet, men som jag sade tidigare borde konsekvensen av de resonemang man har fört snarast ha varit att avstyrka. I denna fråga som i så många andra miljöfrågor borde det väsentliga vara att försöka se till de reella forskningsresultat som finns och inte bara till mera tekniskt eller ekonomiskt betonade utlåtanden som görs av olika instanser.

Herr talman! Jag skall här inte debattera mot naturvårdsverket, SGU osv. — jag vill erinra statsrådet om att vi aldrig kan debattera med andra än dem som är ansvariga för dessa verk, och det är regeringen. Jag skulle vilja ta upp några praktiska former för handläggningen av frågan i fortsättningen. Jag har bett riksdagens utredningstjänst gå igenom vattenrättsförordningen och vattenlagen för att komma fram till var det slutgiltiga avgörandet kommer att ligga. Jag har då bl.a. fått beskedet att 11 kap. 3 §i vattenlagen lyder på följande sätt: ”Om ett annat vattenföretag än ett sådant som anges i 1 och 2 §§ är av betydande omfattning eller ingripande beskaffenhet, får regeringen förbehålla sig prövningen av företagets tillåtlighet. Besked om förbehållet skall lämnas till vattendomstolen eller förrättningsmannen innan dom eller beslut har meddelats om företagets tillåtlighet.” Det är en mycket intressant paragraf. Den ger i praktiken statsrådet möjlighet att säga ifrån att den här frågan avgör vi direkt i regeringen. Jag ställde förut en fråga som jag inte fick svar på. Jag vill nu ställa ytterligare en till statsrådet: Har man inom regeringen bedömt att denna fråga är av sådan angelägenhetsgrad att beslutet bör fattas i regeringen, självfallet efter hörande av olika instanser? Vi har här inte motsatt oss att regeringen hör olika instanser — det är självklart. Men vid genomgång av det fåtal forskningsrapporter som finns om sandsugning framkommer bl.a. att täktdjupet bör vara minst 12 meter då innanförliggande kustavsnitt tillförs material från djupare vatten. Den danska forskningsrapport som vi har diskuterat här tidigare visar samma siffror. Då man kan förutsäga erosion bör man räkna med åtminstone 9 meters djup. Det är djupkrav som inte uppfylls på Sandflyttan. Herr talman! På punkt efter punkt kan man konstatera att det remissunderlag på vilket regeringen har fattat sitt beslut definitivt inte är fullständigt. I många fall är det missvisande. Man kan naturligtvis säga att regeringen skall lyssna på remissinstanserna. Men regeringen har också möjlighet att begära in kompletterande uppgifter, och det är bl.a. vad jag hoppas att den här debatten skall utmynna i.

Herr talman! Per Stenmarck frågade igen vad som är industriministerns och regeringens uppfattning. Jag tyckte att det var onödigt att svara på den frågan. Regeringens uppfattning framgår av regeringsbeslutet — regeringens beslut i denna fråga ger regeringens uppfattning. Jag har i ett utförligt interpellationssvar också pekat på det underlag som regeringen har haft för sitt beslut. Per Stenmarck kräver att regeringen skall göra undersökningar. Jag tycker i och för sig att det är viktigt att varje beslut föregås av noggranna undersökningar. Jag har under min tid som industriminister försökt att få ett mycket utförligt underlag för varje beslut. Ibland har jag kritiserats för att vara för omständlig när jag fattar beslut, därför att jag har velat ha ett underlag som visar alla sidors påverkan på ett beslut; jag är noggrann med detta. Jag hävdar att det i detta fall föreligger ett fullständigt underlag för regeringens beslut. Vi har ett naturvårdsverk som skall ge underlag för bedömningar av de miljömässiga konsekvenserna. Så har också skett i detta fall, och naturvårdsverket har tillstyrkt ansökan. Per Stenmarcks tänkta bilder — de som aldrig visades på duken — var väl avsedda som stöd för hans uppfattning. Jag upplever att det han sade var ett understrykande av mitt interpellationssvar, där jag påpekade att Måkläppen sedan 1800-talets början av naturliga orsaker ständigt har förändrats till form och omfattning. Det var synd att vi inte fick se bilderna. Det var ju någon bild som skulle ha understrukit det jag har sagt i mitt svar. Det är inte så att regeringen underlåtit att ta hänsyn till miljöintressena, Siw Persson. Den som hävdar det har fel. Jag vill återigen hänvisa till att naturvårdsverket har som främsta uppgift att bevaka just miljöintressena. Naturvårdsverkets bedömningar har lett till att man har tillstyrkt denna ansökan. Jag tyckte faktiskt att tredje vice talman Bertil Fiskesjö försökte vilseleda genom sin tolkning av statens naturvårdsverks beslut. Det är överraskande att det var just Bertil Fiskesjö som svarade för den tolkningen. Det går inte att bortförklara med någon tolkning, Bertil Fiskesjö; statens naturvårdsverk har tillstyrkt täkt vid Sandflyttan. Jag är överraskad av att tredje vice talman Fiskesjö ifrågasätter om det i själva verket är en tillstyrkan. Det är en tillstyrkan från statens naturvårdsverk. Tillstyrkan skedde med det förbehållet att tillståndet skulle förenas med villkor om att sökanden bekostar vissa program för studier av bl.a. bottenfauna. Det är nu en fråga som prövas av vattendomstolen. Av detta skäl har några sådana villkor inte tagits med i det av regeringen meddelade täkttillståndet. Det är vattendomstolen som skall pröva frågan. Jag vill också erinra om — det kan vara ett svar till Ingrid Sundberg — att vattendomstolen vid sin beredning av ärendet kommer att remittera det på nytt till bl.a. naturvårdsverket, till länsstyrelsen och till Vellinge kommun. Naturvårdsverket har då möjlighet att ställa krav på att sökanden skall bekosta sådana undersökningsarbeten som naturvårdsverket anser vara nödvändiga. Jag vill gärna ha sagt att på denna punkt råder inte några delade meningar. Jag vill inte på något sätt nonchalera eller underskatta den oro som finns hos människorna i det aktuella området i Skåne. Därför tycker jag att det är bra att vi har en sträng lagstiftning på detta område, där ett ärende prövas utifrån så många utgångspunkter som möjligt. Jag sade — med adress just till Ingrid Sundberg — att sista ordet ännu inte har sagts om igångsättningen av täktverksamheten i Sandflyttan till följd av vattendomstolens prövning. I regeringens beslut finns förbehållet att SGU skall gå in och följa verksamheten och kunna vidta åtgärder.

Herr talman! Jag frågade om regeringens uppfattning. Regeringens beslut är enbart en sammanräkning av de remissinstanser som har sagt ja. Dagens debatt har till stor del format sig till en nedsabling av dessa remissinstanser. Industriministern verkar närmast hysa en from förhoppning att vattendomstolen skall rätta till de misstag som regeringen uppenbarligen har begått. Visst är det så att det finns naturliga förändringar på Måkläppen. Men främst har förändringarna skett efter det utomordentligt kraftiga sanduttag som gjordes i närheten. Som jag visade tidigare skedde dessa uttag vid mitten av 70-talet. Just då förändrades Måkläppen kraftigt. Vad har industriministern för bevis för att det inte är just sanduttaget som medfört dessa skador? Än en gång kan jag endast vädja till industriministern — som uppenbarligen handlägger de viktigare miljöoch naturfrågorna inom regeringskansliet — att på ort och ställe studera frågan. Jag tror att det skulle vara utomordentligt nyttigt. Med en papegojas envishet upprepar industriministern att det inte framkommit något nytt i sak; trots protester från en hel region, trots hänvisningar till kraftiga erosioner på Måkläppen och på stränderna, trots uppgifter om höga arkeologiska kostnader och trots att många vill värna om den enda friska sälstammen i Östersjön. Jag vet inte om det sista argumentet är något som biter på regeringen. Det finns i dag en alltmer begränsad sälstam i Östersjön. De allra flesta sälarna är sterila. Experter som jag har varit i kontakt med gör bedömningen att sälstammen i övriga Östersjön kan vara utrotad inom tio år. På Måkläppen finns det fortfarande en frisk stam. Om stammen får möjlighet att överleva kan den komma att ”befolka” Östersjön på nytt. Framför mig ser jag en lösning på problemet i tre steg. Först måste vi få stopp på den nu diskuterade sandsugningen, därefter måste vi arbeta för ett stopp på annan sandtäktsverksamhet i detta område — åtminstone under en tioårsperiod — och därefter måste vi låta naturen reparera de skador som vi ställt till med. Uppenbarligen är det så att industriministern inte hört något av den debatt som förts i frågan. Inget har han lärt och inga slutsatser är han beredd att dra.
Herr talman! Jag vill uttrycka den förhoppningen att alla de som nu är så rädda om Skånes natur kommer att ha samma inställning som jag när det blir fråga om att fatta beslut om en Öresundsbro — och de sandtäkter som byggandet av denna bro kommer att kräva. Det blir då fråga om täkter av ännu större dimensioner än vad som gällt i det aktuella fallet. Så till industriministern: Jag har inte försökt att vilseleda någon. Jag redovisade redan i mitt första inlägg vad naturvårdsverket och en del andra remissinstanser hade uttalat. Jag har faktiskt plockat fram deras yttranden och läst dem. Som jag sade i mitt första anförande hade det logiska, med hänsyn till den osäkerhet som dessa remissinstanser uppenbarligen kände, varit att de hade sagt nej. Jag är därför förvånad över att de sade ja. Det kan bli tjatigt att upprepa frågor, och jag har nu åtminstone två gånger ställt samma fråga, nämligen varför man inte har tagit fasta på de alternativ som finns när det gäller att få utfyllnadsmaterial till Saab-fabriken. Jag refererade i mitt första anförande till inlägg i pressen från entreprenörer i detta sammanhang. En av dem säger: Vi har redan från början räknat med att det skulle bli nej. Det förvånade mig att inte en enda tung remissinstans har sagt nej. Det framhålls vidare: Om det blir nej till sandsugningen i sundet finns det en hel del andra lösningar. Av konkurrensskäl vill man inte tala om vilka lösningar som åsyftas. Man är alltså inte försatt i någon slags tvångssituation, där man nödvändigtvis måste ta sand från det just nu aktuella stället för att förverkliga det industriprojekt som man har ivrat så mycket för i Malmö, utan det finns alternativ. Varför då göra detta stora naturingrepp, vars konsekvenser vi i dagsläget inte ens kan överblicka?